Herr talman! Jag skall beröra sociala frågor och bostadsförbättringsprogrammet samt vissa av de reservationer som sammanhänger med dessa spörsmål. Det bostadsförbättringsprogram som riksdagen beslutade om i december 1983 är avsett att betona att svensk bostadspolitik skall ges en social inriktning. Målet är oförändrat: att bereda alla människor i vårt land bekväma, rymliga och sunda bostäder till rimliga kostnader — i en god miljö. Programmet gör det möjligt att genomföra bostadssocialt angelägna och ekonomiskt försvarbara bostadsförbättringar. Vilka åtgärder? kan man då fråga sig. Vem är det som inte bor bekvämt i dag, inte rymligt, inte har en sund bostad, inte har en lön som klarar kostnaden, inte har tillgång till en bra miljö? Tyvärr är det fortfarande ganska många människor i vårt land som kan sägas sakna både en och flera av dessa kvaliteter i sitt boende. Jag skall lämna ett par exempel. Det första exemplet är visserligen några år gammalt. Vid ett tillfälle beräknade man att det fanns ungefär 10 000 hemlösa människor i våra tre storstadsområden. Dessa människor var helt bostadslösa. Detta är en grupp som vi oftast glömmer bort, men den borde räknas in när det gäller behov av bostäder. 1978 bodde 90 000 människor, som var över 65 år, minst tre trappor upp i flerbostadshus utan hiss. Det är viktigt att vi har klart för oss att det faktiskt finns många människor i vårt land som tvingas leva ett ganska begränsat liv, isolerade och hindrade av den fysiska miljön i bostaden och dess omgivning, fysiska hinder som begränsar friheten och möjligheten att delta i samhällslivet. Vi socialdemokrater har för länge sedan insett att på en bostadsmarknad som ensidigt styrs av marknadskrafterna, där prisbildningen får fritt spelrum, kan de resurssvaga aldrig få möjlighet att välja bostad efter behov. I moderaternas motion 2707 beskrivs en socialistisk bostadspolitik. I motionen radas upp alla de styrmedel som vi utnyttjar, men inte en enda gång på en hel sida nämns ordet människa. Moderaterna beskriver en socialistisk bostadspolitik som en mängd maktmedel för några objekt, som på ett ställe får heta konsumenterna. När man sedan övergår till att beskriva sin egen bostadspolitik talar man visserligen om människor: människor skall få möjlighet att själva välja sin bostad tack vare fri prisbildning och konkurrens på bostadsmarknaden. Men frihet för vem, för den ekonomiskt starke? Ja, men hur blir det för den som inte har råd eller som inte har kraft att själv föra sin talan? Frågan är obesvarad. Skall vi inte ha en bostadspolitik som ger även dessa människor möjlighet att välja och påverka hur de vill bo? Solidaritet omsatt i bostadspolitik innebär för mig att vi vågar pröva olika styrmedel för att öppna bostadsmarknaden även för dem som inte har konkurrensmöjligheter. Jag vill inte ha styrmedel, reglering, kontroll och subventioner för deras egen skull utan för att åstadkomma någonting — en rättvisare fördelning på bostadsmarknaden. Så t.ex. är det meningslöst att begära att kommunerna skall kunna ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen, om vi inte ger dem möjlighet till inflytande på bostadsmarknaden. Det är naturligtvis nödvändigt att vi noga prövar hur skattemedel till bostadssektorn skall fördelas på bästa möjliga sätt. Om - som vi alla är överens om — det nu finns ett stort behov av förnyelse och förbättring av de bostäder som redan är byggda, då måste vi utforma ekonomiska förutsättningar med hänsyn till detta. Det är en viktig del av bostadsförbättringsprogrammet. Herr talman! Så till reservationerna. I reservationerna 2 och 3 avfärdar samtliga borgerliga partier förslaget om en mycket begränsad försöksverksamhet för att få fram bostäder åt unga. Moderater, centerpartister och folkpartister har i sina motioner krävt att vi skall hjälpa ungdomar att få tillgång till bostäder. Moderaternas recept är enkelt: avreglera bostadssektorn. Centern konstaterar att ungdomar inte klarar konkurrensen på bostadsmarknaden och föreslår därför en varsammare saneringstakt, ett riktat ekonomiskt stöd till bostadskonsumtion och fler smålägenheter i nyproduktion. Men ändå ställer centern upp på moderaternas avregleringsrecept. Ingen vill att några nya idéer skall få prövas och inte heller att erfarenheterna från dessa skall få fortplantas om de visar sig bra. Den föreslagna försöksverksamheten avser inget annat än just detta. Varför är det fel? I försöksverksamheten kan det rymmas förenklingar och alternativa sätt att utnyttja lån och möjlighet att visa hur kommunen kan ta vara på speciella förutsättningar. Vad är det för fel att pröva det ni själva säger att ni vill? Sedan några kommentarer till de reservationer som rör ROT-programmet. I reservation 25 vill moderater och folkpartister avveckla ROT-programmet. Det skall enligt reservationen ersättas med ”en bostadsproduktion grundad på fri konkurrens på lika villkor”. Det skall leda till en sund och effektiv bostadsmarknad. Man säger nej till planering och reglering. Men vad vill ni i stället? Av ROT-programmets tio år har endast ett enda år hittills hunnit avverkas. Men redan under den tiden visar det en klar framgång. Programmet är accepterat, t.o.m. av de privata byggherrarna. Jag måste fråga folkpartiet: Hur skall ni kunna förverkliga era vackra idéer om äldres och sjukas rätt till ett integrerat och självständigt boende om ni inte vågar styra utvecklingen på bostadsmarknaden? I reservation 26 föreslår moderaterna att hissbidraget skall upphöra den 1 juli 1985. Det är cyniskt och hänsynslöst. Inte ens en — i förhållande till behovet — ytterst begränsad försöksverksamhet med ekonomiskt stöd till hissar i trevåningshus kan man tänka sig. Vi vet att tillgång till hiss är av central betydelse för att öka människors valfrihet i boendet. Valfriheten ökar väsentligt för den rörelsehindrade om det finns en hiss i huset. För många är det en förutsättning för att de själva skall kunna avgöra när de vill gå ut, en av många förutsättningar för att kunna uppleva oberoende och självständighet. Men eftersom det för det första är dyrt att bygga hiss i framför allt trevåningshus, det för det andra är många trevåningshus som behöver repareras och för det tredje bor många äldre i dessa hus, är det angeläget att vi försöker ta någon form av gemensamt ekonomiskt ansvar för att det skall byggas hissar i trevåningshus. Så till reservation 27. Tore Claeson vill att ROT-programmet skall utvidgas och omfatta även offentliga byggnader. Det som Claeson efterlyser förbereds inom regeringskansliet. Utskottet är överens med motionärerna om att det finns anledning att stimulera kommuner och landsting att se om sina hus. Men frågor av det här slaget bereds redan inom regeringen. Det har dessutom genomförts försök med särskilda ekonomiska stimulansåtgärder under förra året. Det finns anledning att avvakta resultatet av detta och se vad regeringen kommer fram till genom det arbete som nu pågår. Centern och vpk framhåller i reservation 28 att man vill ha ett program för förnyelse av kommunernas va-nät. Det är, Agne Hansson, ett angeläget ändamål att få till stånd en förbättring av va-näten. De motiv som anförs torde vara väl kända av den grupp som inom regeringskansliet arbetar med byggfrågor. Eftersom finansdepartementet, arbetsmarknadsdepartementet och industridepartementet, med bostadsdepartementet som samordnare, samarbetar på detta område, kan vi utgå från att både behovet av förnyelse av va-nätet i samband med annan förnyelseverksamhet och sysselsättnings aspekterna kommer att vägas in. Ett tillkännagivande skulle i detta sammanhang vara en överloppsgärning. Samtliga borgerliga partier vill utesluta möjligheten att utnyttja tilläggslånen till kostnader för ändrad lägenhetssammansättning. Men tänk efter! Om man i en kommun finner att detta där är lämpligt, med hänsyn till den bostadssituation man har just där, är det väl ändå ganska rimligt att tilläggslån kan få utnyttjas, så att man kan åstadkomma de förändringar som passar just de människor som bor i den kommunen. Det kan vara en bra lösning om dett.ex. finns många tomma lägenheter i samma storlek. Ändrad lägenhetssammansättning måste inte nödvändigtvis innebära att det blir färre och större lägenheter. Det kan ju också innebära att det blir flera små och några större. Det är lämpligt att kommunerna och bostadsföretagen får denna möjlighet. Samtliga borgerliga partier är eniga om att ta bort sammanlagt 30 milj. från beslutsramen. Centern och moderaterna vill använda dessa medel till grundförstärkningsåtgärder medan folkpartiet lägger pengarna i en sparpott. Jag tycker att det finns skäl att avslå reservationerna på dessa punkter. Moderaterna vill enligt vad som framgår av reservation 38 inte att lån skall medges för ombyggnad av bostäder till lokaler. Lånen är avsedda att underlätta den art av förändringar som kan vara angelägen för att förbättra situationen i kommuner där man har många tomma lägenheter. Det är nästan oförskämt att alltid hävda företagens rätt till fri konkurrens och fri etablering och sedan inte ens något litet vilja bry sig om de bostadsföretag, de kommuner och de människor som drabbas av företagens beslut. Även om antalet tomma lägenheter har minskat stadigt under senare år, har minskningen gått långsamt, från ungefär 30 000 den 1 september 1983 till ca 27 600 den 1 mars 1984 och ca 25 500 den 1 september 1984. I reservation 43 avstyrker moderater och folkpartister förslag om fortsatta boendemiljöbidrag. ”Är satsningen inte företagsekonomiskt motiverad bör den över huvud taget inte förverkligas”, framhålls det. Men tänk om satsningen är socialt motiverad! Tänk om människorna som bor i ett nerslitet område skulle behöva få en förbättring av miljön omkring sina bostäder? Rätten att få boendemiljöbidrag är bunden till att företagen och hyresgästerna tillsammans arbetar fram förslag om lämpliga åtgärder. Det är alltså ett konkret bidrag till ökat boendeinflytande. Centern skiljer i detta sammanhang ut sig och vill att bidragen skall avskaffas med en femårig avvecklingsplan. Vpk har föreslagit ett ökat anslag till boendemiljöbidrag. Jag kan bara säga att det finns ett enda men nog så sorgligt och viktigt skäl för att inte avsätta ännu mera pengar till detta ändamål: det statsfinansiella läget. Sparkraven tillåter inte att vi ökar anslaget, trots att det uppenbarligen finns behov av mera medel för att rusta upp och förbättra vissa bostadsområden. Inte minst skulle detta betyda en avsevärd förbättring för många barn. Av samma skäl, det enda skäl som jag tycker är acceptabelt, avvisar vi också förslaget om medel till bygglekplatser. Det skulle säkert finnas anledning att belysa flera reservationer i detta betänkande, men den som läser betänkandet i dess helhet finner motiv att avstyrka samtliga reservationer utom reservation 7 av Oskar Lindkvist. Jag tillstyrker bostadsutskottets hemställan i betänkande 13 och yrkar

Herr talman! Margareta Palmqvist polemiserade mot mig i ett par avseenden. Bara några kommentarer. Margareta Palmqvist frågade vad det är för fel med att börja med en försöksverksamhet när det gäller att förbättra de ungas boende om mani princip är ense i sak. Jag kan hålla med henne om att det i och för sig inte behöver vara något fel med det. Men det låter ju som om regeringens förslag på detta område skulle gälla ett mycket stort projekt som skall genomföras innan man kommer i gång. Det som regeringen föreslår är egentligen någonting ganska harmlöst. Vi från vårt håll anser att man inte behöver någon direkt försöksverksamhet på detta område. Det som nu är angeläget är att åtgärder omedelbart kommer i gång för att förbättra möjligheterna för de unga att få bostad. Vi har konkret föreslagit i vår motion att man direkt sätter i gång med sådana åtgärder. Sedan sade Margareta Palmqvist att det var angeläget att få till stånd ett program för upprustning av va-nätet i landet. Då kan jag inte, Margareta Palmqvist, förstå varför inte socialdemokraterna går med på centerns förslag utan avstyrker det förslaget. Man hänvisar till vad regeringen planerar på detta område. Jag kan i och för sig vara nöjd med detta. Som vanligt när det gäller socialdemokraterna kan man inte direkt acceptera ett centerförslag, utan man kommer igen efter ett tag från regeringens sida med ungefär samma förslag. Så var det t.ex. när vi föreslog att man skulle lyfta ut bostadslånestocken från statsbudgeten till den öppna marknaden. Socialdemokraterna accepterade inte vårt förslag, men efter ett tag kom ett sådant förslag från regeringen. Det är bara det att förslagen förändras och försämras under den tid de bearbetas i regeringen. Det väsentliga är att det ändå händer någonting. Det är resultatet av att man försökt vara konstruktiv i oppositionspolitiken. Det är alltså därför, Margareta Palmqvist, som vi föreslagit att man omgående kommer i gång med konkreta åtgärder både för att förbättra de ungas boende och för att få tillstånd en upprustning av va-nätet. Vi har angett dessa angelägna åtgärder.

Herr talman! Först beträffande va-frågan. Agne Hansson är nöjd med att förslaget bearbetas i regeringskansliet. Sedan ändrar han sig och gör vissa invändningar. Jag tar fasta på detta att han först och främst är nöjd. Agne Hansson kommer med ett påstående att det inte behövs någon bearbetning av den här frågan, eftersom det då blir bara sämre. Jag kan inte förstå påståendet att vi skulle ta några större risker med ett genomtänkt förslag, tvärtom. En bearbetning krävs oavsett vilken fråga det gäller, och det här är faktiskt en ganska stor fråga. Det finns ett mycket stort behov av reparation av hela va-nätet. Även jag såg bilderna från Vällingby i går.

Herr talman! Jag brukar ta tio över nio-bussen från Skogås och hit på morgnarna. I tisdags, och flera morgnar tidigare, ser jag på denna buss en alkoholiserad och utslagen man. Han sitter längst fram för att få så kort väg ut som möjligt, för han går också i nyktert tillstånd nu för tiden ganska ostadigt. Jag lärde känna denne man för tre fyra år sedan på Länkarnas öppna verksamhet i Skogås. Då var han nyskild och ledsen, men han hade arbete och fungerade. Han hade alkoholproblem men ändå kontroll över sitt drickande. En dag när vi åkte på pendeln tillsammans sade han till mig: Jag skall klara av det här. Och då menade han spriten. Men han har alltså inte klarat av det. Han är kl. 9.00 utanför systembutiken och hinner med tio över nio-bussen hem till sig, några få hållplatser från systembutiken. Han lever förmodligen mycket ensam och mycket torftigt. För några år sedan hände mig en annan sak. Jag hittade ”Enben” — mannen kallades så därför att han hade bara ett ben — hasande mot sin lägenhet i ett av höghusen i Skogås. Han var berusad, åkte på ändan, för protesen fungerade inte när han hade druckit. Benet brukade stå för sig självt i trappuppgången. Han hade kräkts och kissat på sig. Jag mobiliserade alla mina krafter för att hjälpa honom hem, upp till hans etta åtta trappor upp. Med hjälp av kvarterspolis satte jag honom på madrassen i lägenheten. Det var vad som fanns av möblemang — inga gardiner, ingen bokhylla, ingen TV, ingen radio och inga handdukar. Det var alldeles tomt. Jag kollade kylskåpet. Det var också tomt så när som på ett paket grön köttfärs. Det var en hemsk upplevelse. Jag ångrade att jag i min beställsamhet och min välvilja hade hjälpt honom upp. Han hade det faktiskt bättre där han hasade bland ungar och andra människor i Skogås centrum, mot att bli satt på en smutsig madrass på golvet i ett för övrigt tomt rum. Lägenheten var nyss renoverad, det luktade fortfarande tapetklister. Socialkontoret hade ställt upp med en omgång möbler, men dem hade han sålt för att få pengar. Varför berättar jag nu detta i en bostadsdebatt — det här verkar ju passa bättre i en socialpolitisk alkoholdebatt? Jo, därför att vi måste inse att vi behöver ett mer socialt inriktat boende — ett boende som mera bygger på gemenskap och trygghet, ett boende som tar hänsyn till att människor i vissa livssituationer mer än annars behöver hjälp och stöd. Det stödet kan inte bara komma från professionella hjälpare, utan det måste också komma från vanliga människor i vanliga vardagssituationer. Därför måste det byggas in förutsättningar för stöd och hjälp i våra bostadshus. Boendet måste organiseras på ett annat sätt. Det har vi inte gjort. Vi har inte byggt in de förutsättningar som behövs för att få boendet att fungera socialt. Men det måste vi göra. Man måste ta till vara människors inneboende resurser och deras solidaritet. Man måste återskapa ett socialt kontaktnät som vi alla behöver. Men speciellt viktigt är ett sådant här kontaktnät, skyddsnät, för just de människor som jag har berättat om. Det är inte alls säkert att man bara genom ett socialt inriktat boende kan klara svåra alkoholproblem, men förutsättningarna att lyckas ökar i alla fall högst betydligt. Herr talman! Vi lever en annan sorts liv nu än för bara några årtionden sedan. Därför måste också inriktningen på både befintliga och nyplanerade bostadsområden ändras till att passa våra nya levnadsmönster. I storstadsområdena är den vanligaste barnfamiljen inte längre den traditionella med mamma, pappa och barn. Vanligast är i stället en kvinna med barn, och näst vanligast är ombildade familjer där barnen har fått en ny mamma eller pappa och kanske också nya syskon. Även om utvecklingen har gått längst i de stora städerna, finns samma mönster överallt. Mer än hälften av alla äktenskap kommer att spricka, och det finns forskare som tror att så mycket som 80-85 26 av äktenskapen kommer att upplösas i framtiden. Var finns det bostäder som passar för framtidens familjer? Samtidigt ökar antalet småhushåll. I dag består nära 70 96 av alla hushåll av en eller två personer. I hyresrätten är den siffran ännu högre — 80 90. Hur ser ett bra boende ut för en människa som lever ensam? En stor och växande grupp är pensionärshushållen. I dag är mer än 1,4 miljoner svenskar 65 år eller äldre. 46 26 av de äldre människorna lever ensamma. Av dessa bor nära 90 70 hemma. Under de närmaste åren kommer antalet äldre människor över 80 år att öka. Samtidigt vill de flesta bo kvar hemma så länge som möjligt. Hur ser en bra boendemiljö för dessa människor ut och vad skall ingå i ett bra boende för äldre människor? Bostadsområdenas betydelse kommer att öka än mer i framtiden — och det gäller både bostadsområdena i stort och bostaden som bostad. Om bara några få år kommer vi förmodligen att stå vid en skiljeväg, vare sig vi vill det eller inte. Jag tänker på den nya tekniken. Mikroelektroniken har ännu knappast börjat sitt intåg. Ändå är man på företagen väl medveten om vad som kommer att hända. Det finns beräkningar som säger att år 2000 kommer mellan 30 och 50 26 av den arbetsföra befolkningen att stå utanför arbetslivet. Om det blir så, ställer den situationen helt nya och annorlunda krav på en mängd viktiga områden. Det gäller hur den ekonomiska grundtryggheten skall klaras och hur vi skall hantera vår fria tid. Den nya situationen kräver framför allt att våra bostadsområden fungerar på ett helt annat sätt än de gör i dag. Då skulle verkligen ett socialt inriktat boende behövas. Det talas alldeles för sällan om de här framtidsperspektiven. Ingenstans finns det någon beredskap inför den förändring som den nya tekniken för med sig, inte på bostadspolitikens område, inte på barnomsorgens område, inte på socialpolitikens område — ingenstans. Herr talman! Man kan se den nya tekniken både som ett hot och som en befrielse. Hur man än ser på den, måste man skaffa sig en beredskap inför den. Vare sig vi talar om nutid eller framtid måste stora förbättringar göras i vår bostadsmiljö, både i den inre och i den yttre miljön. Mer resurser behövs således för att rusta upp boendemiljöerna, vare sig det gäller bygglekplatser eller odlingslotter eller trädplantering. För något år sedan antog riksdagen ett program för bostadsförbättring, det s.k. ROT-programmet. Men det programmet är nästan enbart inriktat på tekniska åtgärder, på underhåll och ombyggnad av hus. De problem som människor i dag möter i sitt vardagsliv är inte tekniska problem. Det handlar om hur vi kan leva där vi bor. Det behövs ett nytt program för förbättring av boendets innehåll och villkor. Med detta yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i bostadsutskottets betänkande nr 13.

Herr talman! Jag vill bara replikera något på vad Inga Lantz sade därför att jag tycker att det var en alltför dyster bild hon målade upp. Även jag tycker att det är viktigt att vi skaffar oss kunskaper om hur vi bor och om hur olika grupper mår samt att vi följer utvecklingen, som i det här fallet handlar om hur vi människor beter oss. Jag accepterar dock inte att det inte finns någon mer än Inga Lantz i det här landet som vågar se framåt. Vi har ju forskning på detta område, och vi har en debatt —- ibland är den lågmäld, ibland blommar den upp. Jag tycker att det är viktigt att vi stimulerar den debatten. Jag vill peka på åtminstone tre saker i detta sammanhang som konkret gäller just i dag när vi lägger fram förslag till exempelvis utvecklingen av ungdomens boende, av bostäder för unga. Det innebär en möjlighet att utveckla nya boendeformer, just med hänsyn till nya sätt att leva. Vidare har vi talat rätt mycket om ROT-programmet. En viktig sak i det sammanhanget är att vi säger att kommunerna skall ta ett större ansvar än de hittills gjort för bostadsförsörjningen. I fråga om de kommunala bostadsförsörjningsprogrammen är det fullt möjligt att redovisa alternativa boendeformer. Vi behöver inte se särskilt långt framåt, för redan nu finns det i bostadsutskottets gömmor en proposition som skall behandlas senare och där man tar upp frågor om hur vi i framtiden bättre skall klara äldres och handikappades boende. Det är alltså nästa steg på ROT-programmet. Jag hoppas för min del att det inte är sista steget. Det är ett steg, som är nog så värdefullt. Det är så vi måste arbeta. Sedan tycker jag att det är viktigt att vi tar till vara all kunskap vi kan få fram av dem som forskar på det här området.
Herr talman! Jag kan anföra andra argument för att vi behöver ett mera socialt inriktat boende och att det är bråttom med att få till stånd alternativa boendeformer. Jag kan t.ex. nämna att det är många människor som söker akut på Huddinge sjukhus nattetid därför att de är så ensamma. De har ett behov av att komma till något ställe där någon bryr sig om dem. Jag kan ta ett annat exempel. Ensamstående har ett mycket svagare kontaktnät än de som lever i en kärnfamilj. Det finns en utredning som visar att hälften av alla kvinnor som lever ensamma med barn aldrig har kontakt med sina grannar. Vi vet att kvinnor arbetar nästan fem timmar per dag med hushållsarbete. Ett förändrat boende skulle främja också jämställdheten. Jag tror att det är mycket viktigt att människor känner att de behövs; de behöver känna sig ingå i ett större sammanhang. Jag tror att ett alternativt boende skulle förbättra förhållandena för de grupper jag talat om i min inledning och dem som jag här har fyllt på med. Ja, jag tror att det skulle förbättra förhållandena för alla människor om vi hade ett mera gemensamt inriktat, socialt boende. Man kan naturligtvis säga att det här ankommer på kommunerna. Vad vi från riksdagens sida kan göra är att stimulera till flera former av och mera av alternativt boende. Det som föreslås i vpk-motionen är att man skall redovisa och utvärdera de experiment som finns. Det är riktigt som Margareta Palmqvist säger, att det finns även andra som tänkt i de här banorna. Men det gäller också att sammanställa och föra ut all den kunskap som faktiskt finns på det här området. Jag tycker att det fattas fantasi och stöd till alternativa boendeformer. Det gäller tyvärr också den proposition som Margareta Palmqvist nämnde om äldreboendet. Där återfinns mycket litet av de tankar jag tog upp i mitt anförande. Det är mest gamla tankar som där förs fram, och det är inte mycket av det som där redovisas som gäller alternativa boendeformer. Jag tycker det är synd. Det behövs mera fantasi, och det behövs nya tag. Vi måste tänka om, eftersom vi nu har andra sätt att leva. Vi har fått andra livsmönster, och det måste slå igenom också i organiserandet av hur vi bor.

Herr talman! I den proposition som vi diskuterar — bil. 13 från bostadsdepartementet — står det klart utsagt att det grundläggande sociala målet för bostadspolitiken ligger fast, dvs. att alla skall ha tillgång till en sund, rymlig och ändamålsenligt utrustad bostad till rimligt pris. Det har i debatten klagats över att vår talesman, Thure Jadestig, inte tillräckligt skulle ha klargjort vad socialdemokraterna vill när det gäller bostadspolitiken. Det tycker jag är en märklig erinran, eftersom det föreligger 47 borgerliga reservationer till den politik som redovisas i utskottets betänkande. Nu ser vi allt tydligare hur det tonar fram ett annat Bostadssverige än det som socialdemokraterna redovisar i propositionen och i bostadsutskottets betänkande. Det är framför allt moderata samlingspartiet som är bärare av denna bostadspolitiska grundsyn. Man söker strid med de partier som bär upp den sociala och solidariska bostadspolitiken. Moderaterna har här skapat en alldeles egen profil i den meningen att de tycks anse att det gäller att gå hårt, bryskt och snabbt fram; det är mycket bråttom. På tio år skall de generella subventionerna helt ha upphört. Det som hägrar är att man då har kommit fram till en marknadsanpassad bostadspolitik, dvs. den är subventionsfri, folk betalar vad det kostar att bo i den lägenhet de behöver utan att samhället ekonomiskt stöttar det. För att nå dit från dagens bostadspolitiska verklighet, med sina brister men också med sin starkt markerade sociala inriktning, föreslår moderaterna en omvänd fördelningspolitik, dvs. man bedömer vilka som skall missgynnas av systemet; de grupperna är redan utpekade. Det är bl.a. hyresgästerna. Den snabba ränteupptrappningen kommer att drabba alla hyresgäster som bor i hus med statliga lån och räntegaranti. Den kommer att drabba bostadsrättshavarna på precis samma sätt. Framför allt kommer de ökade hyrorna att i vissa årgångar få en närmast förödande verkan. Utöver de förhandlingsmässiga korrigeringarna av hyrorna kommer det att för väldigt många bli en extra hyreshöjning på 2 400 kr. per år. Det är intressant att konstatera att ett sådant parti som moderata samlingspartiet självt ansett att man måste lägga in en spärr vid 30 kr. per m?. Även denna spärr skall betalas av någon, och denna någon är i det långa loppet också hyresgästerna och de bostadsrättshavare som bor i bostadsrätt med statliga lån. Här har tidigare sagts en del om förfarandet i bostadsutskottet.

Det är inte bara det att man inför en ny räntenivå — man inför därmed också en ny bostadspolitik i ekonomiskt avseende. Det finns anledning att klandra detta från riksdagens talarstol. Det betyder en ny politik som utskottet inte haft möjlighet att ta ställning till. Det ändrar helt spareffekten. Man sade ursprungligen att man skulle spara nära 2 miljarder. Spareffekten blir nu, som framgår av reservationen, 550 milj.kr. Det är alltså en mycket, mycket 'stor skillnad mellan en räntenivå på 3,0 76 och en räntenivå på 3,4 Zo. Med anledning av de attacker som från olika håll satts in gentemot socialdemokraterna i den här frågan kan det vara värt att notera att samtliga partier utom moderaterna i bostadsutskottet står bakom det klander som har riktats mot detta mycket ovanliga förfarande när det gäller protokollet från bostadsutskottet. Det har sagts att det man förlorar på dessa kraftiga hyreshöjningar skall man få igen genom sänkta marginalskatter, genom grundavdrag på 15 000 kr. per barn och år och genom fastighetsskattens avskaffande. Då framgår det vilka som står som vinnare enligt moderaternas bostadsförslag. Det är de som har stora inkomster och förmögenheter, de som äger de äldre privatfinansierade villorna och som har utlovats obegränsad avdragsrätt. Men bland vinnarna finns också ägare av äldre privatfinansierade hyreshus. Ägarna till dessa hyreshus får i bruksvärderingens regi nya inkomster utan att anstränga sig. Kan man till på köpet få de allmännyttiga bostadsföretagen att sälja ut sina fastigheter, skulle det helt plötsligt också uppstå en ny gyllene marknad för dem som har kapacitet att placera pengar på bostadsmarknaden. Till vinnarna hör också de som har bostadsrätter i privata bostadsrättsföreningar och som är privatfinansierade. Detta är alltså den omvända fördelningspolitiken och den omvända bostadspolitiken. Den leder till ett socialt skiktat Sverige, ett skiktat Bostadssverige, med en av de största förmögenhetsöverföringarna i modern tid till de bättre situerade som redan är etablerade — eller kommer att etablera sig — på den svenska bostadsmarknaden. Jag vill gärna säga att vi inför det val som förestår kommer att göra allt för att utmana moderata samlingspartiet om bostadspolitiken. Vi kommer att slåss för en social bostadspolitik, en solidarisk bostadspolitik, där samhället medverkar, och vi skall se till att vi kan förbättra den och göra den fullödigare. Vi skall skapa ännu större rättvisa, men vi kommer inte att tubba på vårt ansvar för att vi i det här landet skall ha råd att ha en vettigt utformad social bostadspolitik.

Herr talman! Oskar Lindkvist säger att vårt förslag fullt genomfört innebär att subventionerna är helt avskaffade inom tio år. Oskar Lindkvist! Av materialet framgår att subventionerna är helt avskaffade år 2000. Sedan säger Oskar Lindkvist att vi föreslår en omvänd fördelningspolitik, att vi föreslår kraftiga hyreshöjningar för dem som bor i hyresrättslägenheter och för dem som bor i bostadsrättslägenheter och att vi inte föreslår något för dem som bor i bostäder med äganderätt. Som jag klargjorde tidigare innebär vårt förslag att räntesubventionerna successivt avvecklas även i fråga om ägda småhus. Det finns ett bra exempel, Oskar Lindkvist, när det gäller vad vårt förslag innebär. Vår Bostad, som utges av HSB och Hyresgästernas riksförbund, har i en artikel redovisat hur det skulle gå för Annika Dahlbom om det moderata förslaget genomfördes. Annika Dahlbom är undersköterska, arbetar inom långvården och har en begynnelselön på 6 754 kr. i månaden. Genom att jobba på helgerna kan hon få ett ob-tillägg på ca 700 kr. i månaden. Hon har en lägenhet på 83 kvadratmeter som är byggd 1974. Hon har en pojke på 13 år. Hyran är på 2 035 kr. i månaden, och hon skulle få en kostnadsökning och drabbas hårt av dessa 200 kr. i månaden. Ja, hur är det nu? Hur går det i själva verket för Annika? Genomförs den moderata politiken som den är presenterad här i riksdagen, så kommer hon till följd av vårt förslag inom bostadspolitiken att få en hyreshöjning på 2 400 kr. Hon får en statlig skattesänkning på 1 146 kr., under förutsättning av en lönehöjning på 5 96, vilket väl torde vara vad man räknar med i dag. Får hon ob-tillägg i den omfattning som anges i artikeln, så får hon ytterligare 353 kr. i sänkt skatt genom lägre marginalskatter. Dessutom får hon — hon har ju ett barn på 13 år — ett grundavdrag på 5 000 kr. vid den kommunala beskattningen. Detta innebär en ytterligare skattesänkning med 1 050 kr. netto. Mot hyreshöjningen nästa år på 2 400 kr. skall alltså ställas skattesänkningar på minst 2 200, kanske 2 549 kr. 1987 får hon en ytterligare hyreshöjning på ca 800 kr., samtidigt som skatten sänks med ytterligare mellan 2 000 och 2 300 kr. Oskar Lindkvist gjorde sig, precis som Vår Bostad, skyldig till det grundläggande felet att bara bedöma en del i de moderata förslagen. Sedan säger Oskar Lindkvist att det har blivit en stor förändring och att vi i motionen har talat om en besparing på 2 000 milj.kr. Det är rätt att det står 2 000 milj.kr. Det avser helt budgetår. Detta framgår mycket tydligt av motionen. I reservationen anger vi att vårt förslag innebär en besparing på ungefär 550 milj.kr. i halvårseffekt på budgetåret. På helår blir det 1,1 miljarder. Jag beklagar att vi har gjort den här felräkningen, men det är något som kan hända alla. Som bekant händer det att regeringen räknar fel — och även Oskar Lindkvist. Oskar Lindkvist borde acceptera de siffror vi anger som de korrekta och diskutera utifrån de förutsättningarna. Men han vidhåller sin taktik. Han hart.o.m. mage att säga att vi på något sätt går bakom ryggen på utskottet. Med anledning av detta och med anledning av ett annat uttalande av Oskar Lindkvist, som han gjorde i tidningen Expressen den 13 april, vill jag fråga: Är Oskar Lindkvist beredd att här i kammaren dementera följande: ”Jag har suttit i riksdagen under 25 år. Under den tiden har jag aldrig tidigare varit med om att någon försökt föra in nya uppgifter i ett riksdagsprotokoll, säger bostadsutskottets vice ordförande Oskar Lindkvist .” Är Oskar Lindkvist beredd att dementera påståendet att vi har vidtagit förändringar i riksdagens protokoll?
Herr talman! Först vill jag säga att när det gäller en person som Annika Dahlbom, som har spelat en stor roll i moderaternas bostadsdebatt och är föremål för en pressdebatt i Vår Bostad, har jag senast i går sett en pressrelease om vad som kommer att stå i nästa nummer. Det kommer inte att göra Knut Billing särskilt glad. Jag skall dock inte i förväg beröra hur man rättar till de uppgifter som har kommit från Bo Lundgren i moderata samlingspartiet, utan det får anstå tills tidningen finns tillgänglig för läsarna. Knut Billing begärde till sist att jag skulle dementera vad jag har sagt i Expressen för en tid sedan om den uppgift som, enligt vad det står, förs in bakvägen i bostadsutskottets protokoll. Av princip dementerar jag aldrig någonting som är sant. Det betyder att svaret på hans fråga är ett mycket klart och bestämt nej. Det är en alldeles ny erfarenhet, och förhoppningsvis en engångserfarenhet, som jag har gjort. Men det intressanta är inte detta utan effekterna av moderaternas bostadspolitik. För att det hela skall fungera för Knut Billing och hans partivänner, måste allting stämma. En sänkning av marginalskatten till 40 90 är då en viktig förutsättning. Knut Billing vet ju att det inte finns något enda bland de övriga partierna som har ställt upp på att man kan sänka marginalskatten till 40 96. Det är alltså litet grand en bluff som ni kör med. Ni försöker inbilla folk att ni skulle kunna sänka marginalskatten till 40 90. Det andra är barnavdragen i den kommunala beskattningen på 15 000 kr. Det förutsätter att man kan tumma på kommunernas inkomster. Men detta vet ni ingenting om, för det är ju kommunerna som svarar för sin egen beskattning. Ni har vidare, för det tredje, sagt att ni skall avskaffa fastighetsskatten. Lägg märke till, Knut Billing, att ni kommer att snabbt höja hyrorna. Det som jag sagt om hyreshöjningar i vissa fall — upp till 2 400 kr. — har Knut Billing inte kunnat dementera, helt enkelt därför att de uppgifterna är fullt korrekta, något som även medgivits av moderata samlingspartiet. Det som sker, herr talman, är snabba kostnadshöjningar i boendet, som drabbar många av de sämst ställda, framför allt i hyreshus och bostadsrätter med statliga lån. Långt efter — möjligen om det skulle bli en borgerlig valseger — kommer de andra komplementen, dvs. en eventuell sänkt skatt, slopande av barnavdragen i den kommunala skatten och eventuellt också att ni plockar bort fastighetsskatten. Det är icke en korrekt varudeklaration inför väljarna som ni gör. Det är därför som jag har sagt att vi skall medverka till att berätta för väljarna om de, för att tala med Kjell Mattssons ord, förödande effekterna av moderaternas bostadspolitik, just när det gäller räntesubventionernas borttagande.
Herr talman! Vad jag begär att Oskar Lindkvist skall göra när vi diskuterar de här frågorna är att acceptera att de förslag som rör bostadspolitiken mycket intimt sammanhänger med övriga politiska områden: skattepolitiken, familjepolitiken osv. Oskar Lindkvist uppfattar det så när det behagar honom, genom att själv diskutera fastighetsskatten — då behagar han ta in skattepolitiken. Jag begär att våra förslag skall bedömas sammantagna. Våra förslag inom bostadspolitiken, familjepolitiken, skattepolitiken osv. skall alltså bedömas sammantagna beträffande konsekvenserna. Och då blir bilden en helt annan än den som Oskar Lindkvist har redovisat. Vad gäller förslagen inom bostadspolitiken blir det för 1986 maximalt 200 kr. i hyreshöjning för en trerummare. Därmed är vi överens om vad det maximalt kan bli. Men det gäller också resten, Oskar Lindkvist! Oskar Lindkvist säger att han inte är beredd att dementera det han sagt i Expressen, nämligen: ”Jag har suttit i riksdagen under 25 år. Under den tiden har jag aldrig tidigare varit med om att någon försökt föra in nya uppgifter i ett riksdagsprotokoll.” Oskar Lindkvist säger att han står för det uttalandet, att det är korrekt. När, Oskar Lindkvist, har detta skett? Det får nog frambäras några bevis för det. Det finns ett annat uttalande i den här artikeln som kanske är intressantare, och det är Oskar Lindkvist som säger det: ”Även om vi kan ha olika politiska åsikter så brukar vi spela med justa kort i utskottsarbetet.” Ja, det brukar vi göra, men det gäller uppenbarligen inte Oskar Lindkvist.
Herr talman! Jag tar inte särskilt illa vid mig av att Knut Billing tycker att jagär ojust. Det rör mig praktiskt taget inte i ryggen. Jag företräder nämligen i den här kammaren en socialdemokratisk bostadspolitik, och den är så socialt utformad och så krävande ifrån statens och kommunernas sida för ett förverkligande, att detta alltid står öppet för kritik. Då får man också finna sigi att den kritiken drabbar den person som företräder partiets uppfattning. Det är alltså bara att fortsätta att ösa galla över mig i min egenskap av vice ordförande i bostadsutskottet och socialdemokrat. Jag mår precis lika bra oavsett om moderaterna tycker illa eller bra om mig. Huvudsaken är att jag kan hålla er tillbaka, hindra er från att tumma på inriktningen av den sociala bostadspolitiken. Knut Billing har flera gånger i dag sagt: Vi moderater kräver att utskottet skall diskutera de åsikter som vi har. Det är exakt vad utskottet har gjort. Utskottet har haft att diskutera den motion som moderaterna har väckt om bostadspolitiken. I denna står det klart uttalat att räntan för de äldre årgångarna skall vara 3,4 Zo. Det är detta som utskottet har diskuterat. När vi kom fram tiil sammanträdet för justeringen meddelade moderaternas företrädare Rolf Dahlberg att siffran egentligen skulle vara 3,0. Därmed hamnade utskottet i ett helt nytt läge när det gällde dess sätt att behandla en motion. Det var inte bara en ändring i protokollet, utan faktiskt en ändring av politikens inriktning, med de konsekvenser för besparingseffekterna som jag nämnde i mitt anförande. När Knut Billing har lugnat ner sig och räknat ihop summorna tror jag att han kommer fram till att en sansad bedömning av denna fråga ändå ger vid handen att utskottet har uppträtt korrekt. Bakom detta korrekta uppträdande står inte bara vi socialdemokrater, utan också centern, folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna. Därutöver säger — om det nu har något intresse — all kanslierfarenhet att vad utskottet skall behandla är det som står i de motioner som har lämnats in till behandling. Hela kammarkansliet, med riksdagsdirektören i spetsen, ställer sig bakom denna uppfattning. Slutsatsen av detta inlägg är att Knut Billing mår illa när man talar om vad effekterna blir — och det skall han göra. Så länge ni håller på att riva sönder någonting av det finaste vi har i Sverige, nämligen en modern bostadsmarknad, kommer vi att jaga er och göra allt för att försöka förhindra att era åsikter får ett genomslag i väljaropinionen.
Herr talman! Jag har inte öst galla över Oskar Lindkvist. Vad jag är mycket bekymrad över är att Oskar Lindkvist vidhåller att vi har gjort ändringar i riksdagens protokoll. Han bekräftar att han är korrekt citerad. Vad det handlar om är att vi när motionen föredrogs och behandlades — icke vid justeringen — redovisade att det var en annan siffra som skulle gälla, nämligen 3,0, och att vi hade vidtagit en förändring i motionen, som sedan inte godtogs. Det må så vara, det får vi acceptera, men faktum kvarstår: Vid utskottsbehandlingen redovisade vi den korrekta siffran. Det är inte första gången som det förekommer ändringar i motioner. Det är heller inte ovanligt att propositioner som behandlas i utskottet blir föremål för justeringar då siffror visat sig vara felaktiga. Det brukar vi som regel godta med motiveringen att det är rimligt att vi skall ha korrekta siffror och förslag, så att vi kan bedöma varandras förslag med utgångspunkt i det som partiet säger är den riktiga politiken, den som man vill stå för. Men det är detta som Oskar Lindkvist inte accepterar. Han vill föra en annan debatt. Jag frågar mig: Varför vill Oskar Lindkvist föra en annan debatt? Varför vill han inte diskutera det som vårt förslag gäller? Är det möjligen därför att ett besvärligt bostadspolitiskt område med denna sorts dimridåér blir än mer ogenomträngligt och att det ur socialdemokratisk synvinkel är fördelaktigt om människorna inte förstår vad som i riksdagen diskuteras inom bostadspolitikens område?
Herr talman! Jag kan försäkra Knut Billing att vi — jag och alla mina partivänner i utskott och kammare — kommer att anstränga oss för att tala så tydligt som möjligt om bostadspolitiken; dels om den socialdemokratiska bostadspolitiken med dess sociala och solidariska inriktning, dels om moderaternas bostadspolitik, där det är fråga om en omvänd fördelningspolitik. Jag vill inte lägga ut några dimridåer, utan jag vill tala rakt på sak så att folk vet vad det handlar om. Det är mycket viktigt att poängtera detta, eftersom bostadspolitiken har sina snåriga inslag som kan vara nog så besvärliga även för dem som professionellt arbetar med bostadspolitiken. Slutligen, herr talman, vill jag säga att jag här har ett avdrag av det manuskript som lämnats till tryckeriet. På detta är en rättning införd i det som skall tryckas och lämnas från utskottet till riksdagen efter det att ärendet slutbehandlats i utskottet. Där är siffran 3,4 ändrad till 3,0. Denna ändring har inte införts av utskottets kansli. Detta har skett efter direkt förbindelse mellan moderata samlingspartiets kansli i riksdagen och tryckeriet. Jag tror att vi kan vara överens om, Knut Billing, att vi av detta kan dra lärdomen att så skall det inte gå till i Sveriges riksdag.
Herr talman! Nu har vi fått en del av förklaringen. Det framgår då alldeles tydligt, Oskar Lindkvist, att något riksdagens protokoll icke har ändrats av moderaterna. Oskar Lindkvist säger att vi skall diskutera så tydligt som möjligt om den politik som partierna för fram, att vi skall tala rakt på sak. Ja, Oskar Lindkvist, låt oss göra det! Låt oss tala rakt på sak! Låt oss gärna argumentera när det gäller de politiska konsekvenserna av våra förslag! Men låt oss acceptera att de siffror vi anger också respekteras! Jag har erkänt att den siffra som stod i den ursprungliga motionen är fel. Låt oss till sist vara åtminstone så pass överens att vi — det gäller alltså även Oskar Lindkvist— kan säga att den siffra som jag anger skall gälla. Denna siffra, som också angetts i reservation, skall i fortsättningen accepteras som den siffra som ligger till grund för det moderata förslaget.
Herr talman! Det är klart att jag skall rätta mig efter era siffror. Det är ju vad vi har gjort också i bostadsutskottet. Vi har använt era siffror i överläggningarna, och vi har slutbehandlat ärendet på grundval av era egna siffror. Ändringen i protokollet hade ni tänkt genomföra utan att utskottets ledamöter var informerade om att ni helt plötsligt bestämde er för att använda en annan räntenivå. Det allvarliga härvidlag är att utskottets ledamöter skulle få ett protokoll i händerna som innebar att en helt annan räntenivå bestämde utformningen av moderata samlingspartiets bostadspolitik. Kan inte Knut Billing förstå att detta är ett förfaringssätt som inte är särskilt lyckat med hänsyn till riksdagens ansvar? Visst kan vi göra fel, och visst kan vi skriva fel. Det skall jag gärna medge. Men då skall vi gå tillbaka till utskottet i sådan tid att utskottet kan behandla de ändrade förutsättningarna och inte, som i det här fallet, komma först till det sammanträde i riksdagens bostadsutskott då utskottet skall justera ett sedan länge behandlat material. Jag tror att Knut Billing bör lära sig att det förstnämnda förfaringssättet är en viktig förutsättning för ett gott riksdagsarbete.
Herr talman! Det är alldeles uppenbart att Oskar Lindkvist inte vill acceptera den siffra som vi redovisar som den korrekta. Nåväl, det står honom fritt att fortsätta den sortens debatt.

Herr talman! Jag meddelar till protokollet att den uppgiften lämnades vid det utskottssammanträde då justering skulle ske, efter det att utskottet tidigare hade slutbehandlat ärendet. Det är den stora skillnaden i våra ståndpunkter.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 14 finns två reservationer som vi från moderata samlingspartiet ställer oss bakom. Den första, reservation nr 1, gäller statens planverk. Enligt vår uppfattning bör planverket avvecklas. Detta vårt förslag bygger på synsättet att ett övergripande reformprogram för strukturella förändringar inom den offentliga sektorn i dess helhet måste genomföras. Det är en del av vår allmänna översyn av den offentliga sektorns inriktning och omfattning. Byggandet i Sverige — ja, hela bostadssektorn — är genomreglerad. Lagar, regleringar, föreskrifter, styrande anvisningar, subventioner och en omfattande byråkrati kännetecknar hela bostadssektorn. Det kan verkligen ifrågasättas om allt detta verkligen gagnar byggandet eller boendet. Vi menar att en översyn och granskning av hela bostadsbyråkratin är nödvändig. Man bör sätta upp två mål för denna granskning — att det skall bli enklare och att det skall bli billigare. Förenklingskravet är egentligen en självklarhet. En sektor som är så i detalj reglerad som denna måste faktiskt ses över. Svensk byggnorm, SBN, som planverket svarar för, innehåller en uppsjö av detaljregleringar, som vi utan saknad skulle kunna undvara. Därmed är inte sagt att vi kan vara helt utan regler. Ett fåtal, men viktiga, funktionskrav måste givetvis finnas kvar. Det gäller exempelvis byggnadernas säkerhet, brandskydd och hygien. Däremot kan man utan saknad mönstra ut de bestämmelser som in i minsta detalj föreskriver någon centimeter hit, någon centimeter dit osv. Redan mot denna bakgrund skulle planverkets omfattning och verksamhet i dessa hänseenden kunna övervägas. Förenklingarna skulle också resultera i ett billigare byggande, eftersom detaljregleringar leder till fördyringar. Planverket sysslar också med typgodkännandeverksamhet, något som också kan bedrivas enklare och billigare på ett annat sätt, exempelvis genom att man auktoriserar annan myndighet eller — varför inte? — något privat företag som sköter denna verksamhet. Planverkets information direkt till kommunerna skulle kunna skötas på ett enklare sätt. Man skulle kunna låta exempelvis länsstyrelserna klara av denna verksamhet. Enligt vår uppfattning bör alltså planverkets nuvarande verksamhet dels avvecklas, dels privatiseras, dels överföras till annan myndighet. Då blir byggandet enklare och billigare. Jag yrkar bifall till reservation 1. Den andra reservationen som vi står bakom, reservation nr 4, gäller anslag på 1,5 milj.kr. till ändring av bostadsstyrelsens datasystem för att anpassa detta till ett nyligen inrättat fristående kreditaktiebolag för bostadslån. Redan när förslaget om detta nya kreditbolag lades fram var vi avvisande till tanken. Vi menade, och menar fortfarande, att befintliga bottenlåneinstitut kan klara av denna hantering på ett riktigt sätt och att det var helt onödigt att inrätta detta bolag. Mot denna bakgrund anser vi att av regeringen begära 1,5 miljoner är obehövliga och att förslaget bör avvisas. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till de reservationer som vi moderater står bakom.

Herr talman! I reservationer som finns fogade till betänkande 14 från bostadsutskottet redovisar vi ett antal förslag. Vi har pläderat för ett nytt lånesystem, för nya och enklare låneregler, och vi har föreslagit att ett sådant förenklat system också skall kunna medföra en decentralisering av beslut ner till den kommunala nivån. Sammantaget medför detta ett reducerat behov av att ha två stora centrala verk på bostadsoch planområdet. Vi föreslår därför en sammanslagning av statens planverk och bostadsstyrelsen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2, 3 och 4.

Herr talman! Folkpartiet har i sin bostadspolitiska partimotion till årets riksmöte upprepat kravet att regelsystemet på bostadsområdet bör ses över. Vi måste få till stånd en avreglering och en minskad detaljstyrning. Vi har tryckt på att den av planverket utfärdade Svensk Byggnorm får en utformning som gör att man lätt kan tillämpa den. Vi anser att normerna, som de nu är utformade, är alltför detaljerade. Vi förutsätter att den översyn av SBN som påbörjats på planverket skall ge ett från dessa utgångspunkter bra resultat. Vi har, bl.a. av hänsyn till de uppgifter planverket har vid utformningen av de nya normerna, ej ansett oss kunna biträda det yrkande centern och moderaterna lagt fram om organisatoriska förändringar i vad avser statens planverk och bostadsstyrelsen. Vi anser dock att hela bostadsadministrationen bör ses över och omprövas, när det pågående arbetet och de av oss förordade förenklingarna har genomförts. Vi har i reservation 4 anfört att anslaget i tilläggsbudget II skall minskas med 1,5 milj.kr., eftersom vi motsätter oss inrättandet av ett särskilt statligt kreditinstitut. Jag yrkar bifall till den reservationen.

Herr talman! Låt mig konstatera att det inte finns några socialdemokrater som är förespråkare för onödiga regler. Om det finns saker och ting som är onödiga, är vi naturligtvis villiga att tillsammans med förnuftiga människor resonera om att förändra förhållandena. I betänkande 14 framgår att det går en viktig skiljelinje mellan oss och de borgerliga partierna. Vi tror att det är viktigt att det finns ett övergripande samhällsansvar.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

Herr talman! I rapporten Bostäder för unga föreslås en rad åtgärder — särskilda kontrakt, anslag för att skaffa fram lägenheter, vissa förändringar av byggregler samt viss försöksverksamhet. Resultatet blir i stort sett att regeringen föreslår att man startar en viss försöksverksamhet. Vi har motsatt oss den typen av uppdrag till regeringen. Vi menar att det i och för sig är angeläget att bostadspolitiken inriktas på att man behåller mindre lägenheter och att man inte så starkt som i dag försöker få bort dem. Vi ansluter oss självfallet till vad som förs fram i rapporten, att man genom att ta bort vissa byggbestämmelser skulle kunna få fram ett större antal lägenheter, som då kan efterfrågas av yngre människor.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

Herr talman! Det har tidigare förts en diskussion om boendevillkoren för ungdomar. Det handlar naturligtvis inte om en särskild bostadspolitik för ungdomar, utan det handlar om att via statsmakterna stimulera till åtgärder för att underlätta ungdomars boende. Det är därför som regeringen har föreslagit att 1 milj.kr. skall användas till olika försöksverksamheter i syfte att stimulera till åtgärder för att bereda ungdomar bostäder. Därför yrkar jag bifall till utskottets hemställan i betänkande nr 15.
Kammaren övergår nu till att debattera bostadsutskottets betänkande 16 om anslag till byggnadsforskning och experimentbyggande m.m.
Herr talman! Moderata samlingspartiets utgångspunkt när det gäller byggnadsforskning är inte om utan hur och var den skall bedrivas. För att successivt förbättra bostäderna, för att ta till vara nya rön osv., måste forskning på detta område bedrivas även i framtiden. Vi är emellertid tveksamma till den nuvarande organisationen för denna forskning. Huvudprincipen bör vara att forskning i största möjliga utsträckning skall bedrivas vid högskolor och universitet. På detta sätt får man en naturlig koppling till annan forskning. Den tilltagande och olyckliga sektoriseringen kan därmed brytas. Statens råd för byggnadsforskning bör starkt minskas den kommande femårsperioden. Andra huvudmän bör ta över relevant verksamhet, i första hand högskola och universitet. Delar av verksamheten kan också läggas ner. Motiven för detta är att denna sektor, liksom all annan verksamhet i vårt samhälle, måste omprövas och granskas. I en samlad högskoleforskning måste nödvändiga prioriteringar, ur bl.a. ekonomisk synvinkel, göras. Verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning, SIB, kan i vissa delar överföras till humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och därmed starkare knytas till högskoleforskningen. Övrig forskning vid SIB kan organiseras i aktiebolagsform eller på annat sätt, t.ex. i privat regi. Byggbranschen bör ta på sig ett ökat ansvar. Härigenom kommer forskningsresultaten lättare ut till byggbranschen. På samma sätt som när det gäller byggforskningen anser vi att experimentbyggandets omfattning bör minska. Som en konsekvens av våra ståndpunkter föreslår vi att några ekonomiska ramar för budgetåren 1986 88 ej skall fastställas. Anslaget för nästa budgetår bör minska. Herr talman! Våra förslag i detta betänkande innebär en besparing på 57 milj.kr., vilket är nödvändigt i nuvarande ekonomiska läge. Jag yrkar alltså bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5.

Herr talman! Under de senaste åren har en rad nya boendeformer börjat prövas. I många kommuner har man valt att samordna servicehus för äldre med vanliga lägenheter. De boende får använda husets gemensamma utrymmen på kvällar och helger. Exempel finns i Linköping, Stockholm, Örebro, Karlskoga och Västerås. På andra håll öppnas dagcentralen för alla på kvällar och helger, exempelvis i Helsingborg och Kramfors. I Upplands Väsby och Landskrona finns fler små flerbostadshus med fem-sex lägenheter och en rad gemensamma utrymmen. De skall ses som ett komplement till de många storfamiljer som hittills fått nöja sig med t.ex. nedlagda skolor och ålderdomshem eller stora villor. Det man söker är bostäder lämpliga för 10-20 människor som vill dela på arbetet med barn, hushåll och skötsel av hus och trädgård. I många fall vill man också hitta ett alternativ till kärnfamiljen, ett alternativ som ger en större gemenskap. En mellanform mellan de stora kollektivhusen med service och storfamilj har utvecklats av den s.k. BIG-gruppen med stöd från byggforskningsrådet. BIG, som betyder bo i gemenskap, består av 15-40 hushåll som förutom sina privata bostäder också förfogar över gemensamma utrymmen och gemensam utrustning. De privata lägenheterna har gjorts mindre än normalt och sedan har ”överskottet” lagts samman till de gemensamma utrymmena. På så sätt får man gemensamt mycket större resurser än man skulle ha haft som enskilda hushåll. I ett BIG-hus är basen för gemenskapen det gemensamma arbetet med matlagning, skötsel av hus och utemiljö på samma sätt som i storfamiljerna. Under de senaste åren har flera kollektivhus, som utgår just från BIG-idéerna, kommit till antingen genom nybyggnad eller genom att gamla hus har byggts om. Det äldsta, i Göteborg, är nu nära fem år gammalt. Dessutom finns det BIG-hus i Malmö, Lund, Landskrona, Stockholm, Uppsala och Örebro. Fler av denna modell är under planering. Vpk menar att kunskaper och erfarenheter från bl.a. dessa projekt måste tas till vara och spridas till berörda parter, till de boende, beslutsfattare, politiker, arkitekter, bostadsföretag och byggare. En sammanställning måste göras av olika typer av boendeexperiment. Men det räcker inte med bara en sammanställning. För att öka kunskapen om alternativa boendeformer måste pågående och kommande boendeexperiment utvärderas. Och detta måste göras kontinuerligt. Undersökningar i olika kommuner har visat att mellan 3 96 och 9 26 har varit intresserade av ett kollektivt boende. Jag tycker den siffran är förvånansvärt hög. En orsak är säkert de nya livsmönster och nya familjebildningar som har kommit under senare år. Det livslånga boendet i kärnfamilj blir allt mindre vanligt, samtidigt som familjebanden blir svagare. För att kollektiva boendeformer skall få en större spridning och för att den ganska stora grupp som vill bo så skall få chans till detta behövs stöd för nya former av boende. Behovet av särskilda insatser i samband med bostadsförbättring när det gäller den gemensamma miljön har redan påpekats. Det behövs också ett riktat stöd till kollektiva boendeformer, satsning på erfarenhetsåterföring och information samt fler försök med nya boendeformer. Det starka intresse som finns för nya sätt att bo visar att det är dags att tänka om. Politiker, bostadsföretag och arkitekter måste vara lyhörda för de drömmar om gemenskap och delat ansvar som så många människor bär på. Och de måste lyssna till de många kvinnor som vill ha ett samhälle som gör det möjligt att orka med att ha både ett yrkesliv och barn och familj. Kollektivhusen är ett stort steg mot ett bättre och mänskligare boende. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 1 till bostadsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Företrädare för de olika partierna uttalar ett antal gånger per riksmöte från denna talarstol att det är angeläget att vi satsar mera på forskning och utveckling. Vad vi i dag har diskuterat är ett område där vi har ett mycket stort värde att förvalta och där det är intressant att genom forskning komma fram till nya rön om hur vi kan utveckla bostadsbyggandet och bostadens funktion. Riksdagen har år 1983 fattat beslut om inriktningen och formerna för statens stöd till den allmänna byggnadsforskningen. Det beslutet innebär i korthet att statens råd för byggnadsforskning skall ha ansvaret för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för byggsektorns behov genom att medverka till att bygga upp och stödja befintliga institutioner, främst vid universitet och högskolor samt andra långsiktigt arbetande forskningsinstitut. Man skall också arbeta för att skapa samverkan mellan byggforskningsrådet och byggsektorns intressenter. Riksdagen har år 1984 tagit ställning till den forskningspolitiska propositionen, där man angett de övergripande prioriteringarna i fråga om forskningens inriktning. Man har klart deklarerat att inom denna politiskt definierade ram bör sedan forskarvärlden ha stor frihet att välja de problem som skall undersökas och med vilka metoder problemen skall angripas. Det gör att vi när det gäller förslagen om förändrad organisation och förändrade anslag till byggforskningsrådet yrkar avslag på de yrkanden som framförts reservationsledes. När det gäller vpk:s motion med en rad förslag om kollektiva boendeformer redovisar utskottet i sitt betänkande på sidan 5 att det vid tekniska högskolan i Stockholm gjorts en sammanställning av såväl genomförda som projekterade kollektivhusprojekt i vid mening. Vi menar därmed att den redovisning som vpk uttryckt önskemål om därmed är i inte ringa grad tillgodosedd utan att riksdagen vidtar någon ytterligare åtgärd. Vad gäller diskussionen om informationsvägar och bättre möjlighet att välja dokumentationsform efter varje projekts art finner utskottet att det har pågått en omfattande utvärderingsverksamhet med anknytning till den av byggforskningsrådet finansierade forskningen. Herr talman! Utskottets majoritet har inte funnit anledning att föreslå några ändringar i organisation, arbetsuppgifter eller anslag till byggforskningen. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! På s. 5 iutskottets betänkande står att en förutsättning för att erhålla stöd från statens råd för byggnadsforskning är att det sker en dokumentation av varje enskilt projekt. Det vore dåligt om man inte hade en redovisning för varje projekt. Det står också att för vissa ämnesoch problemområden görs av och till sammanställningar av avslutade och pågående projekt. Vi menar att det är viktigt att få kunskap och spridning av erfarenheterna genom en sammanställning av alla projekt. Att det gjordes år 1982 räcker inte. Vi menar att det skall finnas en kontinuerlig sammanställning och en kontinuerlig utvärdering just för att stimulera kommuner, arkitekter, samhällsplanerare och politiker till nya grepp och för att förverkliga ett mer socialt inriktat boende och ett boende byggt på andra förutsättningar än dem vi har i dag. Jag medger att mycket är på gång och gav också exempel på det i mitt anförande. Det som finns måste dokumenteras, det måste ut och det måste stimulera till fantasi och till nya typer av boende. Vi har haft den avsikten när vi har skrivit den här motionen och de att-satser som berör just betänkande 16.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Det är riktigt som socialministern säger, att det hittills funnits en betydande enighet om att generella stödbehov skall tillgodoses på annat sätt än genom de behovsprövade socialbidragen. Den kraftiga utbyggnad av grundförmånerna inom folkpensioneringen som skedde under de borgerliga åren har, som socialministern också säger, lett till att det numera är ovanligt att pensionärer behöver socialbidrag. Det är bra, och detta skall vi försöka slå vakt om. När det gäller barnfamiljerna är situationen en helt annan. Inte bara chockdevalveringen med dess kraftiga prishöjningar utan också alla de skattehöjningar som genomförts efter valet har drabbat barnfamiljerna, i många fall alldeles särskilt dem. Exempelvis förvärvsavdragets borttagande drabbar endast barnfamiljer. Eftersom 70 96 av barnfamiljerna bor i småhus, ofta eluppvärmda, drabbar naturligtvis småhusskatten och elskattehöjningarna särskilt dem. Detsamma gäller bensinskattehöjningarna och momshöjningarna. Resultatet har blivit att allt fler barnfamiljer, trots att de på papperet har hyggliga inkomster och trots barnbidragsoch bostadsbidragshöjningarna, fått det allt svårare att få pengarna att räcka till. En databearbetning visar att ungefär 30 70 av alla barnfamiljer vid årets slut kommer att ligga under socialstyrelsens nya norm för acceptabel levnadsstandard. Till de nya fattiga hör inte minst många av de familjer där en förälder är hemma och själv tar hand om barnen, något som för övrigt blir allt vanligare ju fler barn familjen har. En industriarbetare med en genomsnittslön — enligt uppgift är den i år 104 000 kr. — och två barn betalar i dag ungefär 34 000 kr. bara i inkomstskatt. Knappt hälften får han tillbaka i form av barnbidrag och inkomstprövade bostadsbidrag. Det som blir kvar att leva på räcker alltmer sällan till för familjens försörjning. Något som också är värt att notera är att denna familj får betala drygt 6 000 kr. mer i skatt än t.ex. två samboende ungdomar utan någon som helst försörjningsbörda som tillsammans tjänar lika mycket. För barnfamiljerna försvinner drygt 70 96 av en extra hundralapp i förtjänst, medan bara 34 20 försvinner av en extra hundralapp som någon av ungdomarna förtjänar. Skatten tar alltså ingen som helst hänsyn till försörjningsbörda, tvärtom. Vad gör då denna familj? Att få nedsatt skatt genom existensminimireglerna för att ha en chans att klara sig har de inte möjlighet till. För det krävs minst tre barn. Och har de tre barn eller fler beviljas de inte ens då sådan nedsättning ”om modern frivilligt avhåller sig från att arbeta”, en häpnadsväckande inställning som jag skall återkomma till. Det enda som återstår är då att söka socialbidragsutfyllnad för att kunna klara familjen ekonomiskt. I det ärende som regeringsrätten hade att ta ställning till stod helt klart att familjen hade laglig rätt till bistånd. I stället för att ge detta bistånd i form av ett förhållandevis begränsat ekonomiskt tillskott har, enligt domen, en kommun rätt att ställa daghemsplatser till förfogande, vilket i detta fall skulle ske med förtur. Socialtjänstlagens biståndsparagraf har antagits av en enhällig riksdag. För många av oss torde det ha kommit som en överraskning att biståndsparagrafen skulle kunna tolkas på det sätt som regeringsrättens dom ger vid handen. Domen var inte heller enhällig. I den gamla socialhjälpslagen berättigade vård av små barn till obligatoriskt socialbidrag. Det fanns en interkommunal överenskommelse som gick ut på att man skulle betala socialhjälp, om familjen hade minst ett barn under 4 år eller två barn under skolåldern. Så inte med den nya lagen. Modern anses i dessa fall ”frivilligt avhålla sig från att arbeta”, trots att hon utför ett arbete som på daghem skulle kosta ungefär 100 000 kr., om familjen har två barn, 150 000 kr. om familjen har tre små barn. Detta att ”hon avhåller sig från att arbeta” är därför, herr talman, en fullständigt orimlig inställning. Ingen, tror jag, skulle komma på idén att säga till en barnvårdare vid en barnstuga att hon avhåller sig från att arbeta och att hon i stället måste övergå till att bli t.ex. affärsbiträde för att kunna få socialbidrag, om hon skulle behöva det. Men det är precis vad som händer i detta fall. Modern måste, om hon har två barn, övergå från ett arbete som är värt 100 000 kr. till ett annat som ofta på sin höjd är värt lika mycket. Jag håller med socialministern om att socialbidrag förvisso inte är någonting att sträva efter — tvärtom. Men när familjen inte klarar sig på sin inkomst, trots att i det här fallet modern utför ett lika väsentligt arbete som genom att förvärvsarbeta, är det fel, som jag ser det, att socialtjänstlagen har fått en utformning som tvingar henne att byta det barnvårdande arbetet mot ett annat arbete. Statsminister Olof Palme intervjuades för något år sedan i en tysk tidning, och han sade då att det är förtal att man i Sverige har arbetstvång för mödrarna. Men genom att inte ta någon hänsyn till skatteförmåga och försörjningsbörda, snarare tvärtom som jag tidigare visat, och genom att barnomsorgsstödet ensidigt inriktas på den kommunala barnomsorgen, blir resultatet faktiskt det som Olof Palme förnekar. Allt fler tvingas, vare sig de vill eller inte, att ta ett förvärvsarbete och att anlita daghem, även om de skulle utföra ett lika väsentligt arbete, kanske t.o.m. mer värt, genom att själva ta hand om sina barn. Det är inte bara så att valfriheten minskar mellan hemarbete och förvärvsarbete.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 Rätt att få del av det allmännas barnomsorgsstöd tillkommer bara dem som kan och vill välja kommunal barnomsorg, ofta familjer med få barn och familjer med SACO eller TCO-yrken. De andra får tydligen stå sitt kast. Det är viktigt att debatten om hur barnfamiljernas försörjning skall underlättas förs vidare, säger socialministern. Men det räcker inte med detta. Det är hög tid att gå från ord till handling. Vi menar att man vid utformningen av skatterna måste ta hänsyn till hur många som skall leva på inkomsten. Vi har anvisat hur detta kan ske genom barnavdrag vid den kommunala beskattningen som finansieras genom ett lägre grundavdrag i övrigt. Kommunalskatten skulle då på ett helt annat sätt än som i dag sker verkligen tas ut efter bärkraft. Marginalskatterna bör vidare sänkas i tre steg, så att praktiskt taget alla heltidsarbetande får behålla minst 60 kr. av en nyintjänad hundralapp. Det skulle betyda mycket för barnfamiljernas ekonomi. De besparingar som krävs för den marginalskattesänkningen omfattar ungefär 296 av det allmännas utgifter, och det skulle mycket snart betala igen sig med ränta på ränta. Som ett första steg för att öka rättvisan i barnomsorgsstödet föreslår vi också en skattefri vårdnadsersättning på 6 000 kr. per barn mellan ett och tre års ålder. Den som föredrar kommunal barnomsorg, och det är säkerligen många, kan då använda de här 6 000 kronorna till att betala mer för sin kommunala barnomsorg utan att ekonomin försämras. Samtidigt underlättas andra alternativ, vilket minskar köerna och utbyggnadsbehovet. Andra viktiga åtgärder är att kommunaloch landstingsskatten begränsas. Här i Stockholm skulle den genomsnittlige industriarbetaren t.ex. få behålla nära 2 000 kr. mer av sin inkomst med de moderata skatteförslagen utöver det som jag redan har nämnt, och det betyder naturligtvis mycket. Det gäller också att underlätta — inte att motverka — för familjerna att kunna äga sin lägenhet. Erfarenhetsmässigt kan de då tjäna in åtminstone 300-400 kr. i månaden i förhållande till om de har hyresrätt. Det skulle underlätta den avtrappning av subventionerna till flerfamiljshusen som kommer att bli nödvändig. Skulle trots allt inkomsten inte räcka till, bör enligt vår mening existensminimireglerna kunna tillämpas, så att man slipper gå till socialbyrån för att få ihop till skatten. Man skulle i stället få möjlighet att få skatten nedsatt, så att man kan klara sig. Skulle inte ens det räcka, återstår som ett sista skyddsnät socialbidraget. I socialtjänstlagens portalparagraf framhålls att verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Statsrådet Gertrud Sigurdsen sade i en intervju häromveckan att det är oacceptabelt att mästra folk i en nödsituation. Detta är alltså den moderata synen på hur man skall kunna åstadkomma en rättvisare och mer solidarisk familjepolitik. Familjerna skulle med en sådan politik få bättre möjlighet att svara för sin egen försörjning.

Är det så, kan jag avslutningsvis bara beklaga att det som enligt Olof Palme skulle vara förtal då blir verklighet för allt fler.

Herr talman! Nog gick den borgerliga regeringen från ord till handling. Vi förlängde den tid, under vilken föräldrapenning utgår, från sju till tolv månader, och vi införde flerbarnstilläggen mot socialdemokraternas motstånd. Till sist har socialdemokraterna emellertid börjat fatta att detta var riktiga beslut och går nu vidare den vägen. Det är bra. Vi började införa ganska genomgripande skattelättnader. Så kom den underbara natten, vilket ledde till att 1982 var det första året utan skattelättnader. När det gäller socialbidraget kan man naturligtvis räkna i löpande penningvärde. Då stiger allting. Men verkligheten är att socialbidraget realt låg stilla under de borgerliga åren, trots att vi då befann oss i en mycket djup lågkonjunktur. I dag är det, trots högkonjunkturen, 500 000 människor — som socialministern också säger — som är beroende av socialbidrag för sin försörjning. I Stockholm har sedan valet socialbidragsutbetalningarna ökat från 300 milj.kr. till ungefär 500 milj.kr., och socialhjälpsbehoven blir allt mer långvariga. De som har tillkommit är i stor utsträckning människor som har lön och betalar tiotusentals kronor i skatt, men för vilka pengarna inte räcker till efter det att skatten har dragits. Socialministern sade att moderaterna vill minska socialbidragen i Stockholm och att detta skulle minska antalet barnstugeplatser med 8 000 platser eller något sådant. Detta hänger klart inte ihop. Jag tror att socialministern har fått något om bakfoten. En sak är säker — visst kan socialbidragsökningen minskas, om man säger nej till det yttersta skyddsnätet. Om man säger: Nej, ni får inte 10 000 kr. per år i socialbidragsökning. I stället satsar vi 100 000 kr. på att ge er två barnstugeplatser. Det är detta som är så orimligt. Menar man någonting med att man skall lyssna på rörelsen, menar man någonting med att man skall ta hänsyn till människorna, menar man någonting med att man skall bry sig om? Skall jag uppfatta era valfilmer positivt är syftet att man skall bry sig om medmänniskorna. Bryr man sig om medmänniskorna försöker man också underlätta för dem att välja den livsform som de tycker är bäst. Jag har utförligt visat att detta att ta hand om två, tre eller fler småbarn är väl jämförbart med förvärvsarbete. Man skall inte behöva byta arbete — byta ett som är värt 100 000 mot ett annat som kanske är värt lika mycket — för att komma i åtnjutande av samhällets förmåner. Det är därför det är så viktigt att stödet får en rättvis utformning. Vidare hävdar socialministern att det här skulle innebära att de som har barn på dagis säger upp sin plats. Många skulle tydligen göra det. Det är ett väldigt intressant konstaterande, för det betyder att Sten Andersson instämmer i det jag säger, att väldigt många småbarnsföräldrar vill ta hand om sina barn själva under de viktiga men snabbt flyende småbarnsåren. Varför kan vi inte ge dem den chansen, i synnerhet som det för det mesta skulle ställa sig billigare för det allmänna att underlätta för dem genom vårdnadsersättning, och inte minst genom skattelättnader? Om man gör det möjligt för dem som vill ta hand om sina barn själva att göra detta, när det arbetet är lika väsentligt som ett förvärvsarbete, blir det lättare för dem som står i daghemskö därför att de verkligen vill ha en daghemsplats, därför att det är det bästa alternativet för den familjen att få en plats där. Då skulle man kunna tillgodose både dem som föredrar daghem och dem som föredrar andra alternativ. Men jag måste slutligen konstatera att jag efter socialministerns replik tyvärr inte, vilket jag hade hoppats, ser någon anledning att dra tillbaka det påstående som jag med sorg i hjärtat nödgades göra. Det är inte förtal att det i praktiken råder arbetsplikt för småbarnsmödrar, arbetsplikt att utföra ett betalt arbete, även om de skulle utföra ett väl så väsentligt arbete genom att själva ta hand om sina barn.

Herr talman! Att minska bidraget till socialtjänsten är något annat än att minska socialbidragen. Men när det gäller barnomsorgen kan man genom att ge rättvisare bidrag få ut mycket mer av de pengar som satsas. I dag missgynnar mant.ex. de kommunala familjedaghemmen så att kommunerna inte har råd att anlita familjedaghem trots att dessa kostar väsentligt mindre i verkligheten än vad daghemmen gör. Men med ett rättvist system får man också där ut mycket mer för de pengar som satsas. De borgerliga är impotenta — ja, det är ju intressant att höra. Men varför talar inte socialministern om det som jag sade i min förra replik, att under de borgerliga åren utsträcktes tiden för föräldrapenningen från sju månader till tolv månader? Beror det bara på okunnighet? Det är faktiskt inte så dåligt. Då fick man i alla fall möjlighet att vara hemma hos barnet det första året — ett steg i rätt riktning. Jag skulle vilja fråga socialministern: Vad ger socialministern för råd till den här tvåbarnsfamiljen i Norrköping t.ex., som inget högre vill än att själv få ta hand om barnen under de få år det gäller? Det skulle vara intressant att höra. Vilket råd ger socialministern till trebarnsfamiljen som hade ansökt om att få avdrag för existensminimum och fick beskedet att man inte kunde få detta därför att man frivilligt avstår från att arbeta? Reglerna för existensminimum har ju kommit till just för att man skall förhindra att familjer med flera barn tvingas gå till det sociala för att få ihop till skatten. Dessa regler får enligt gällande bestämmelser inte ens användas för de familjer som de är avsedda att skydda. Vi har flera gånger motionerat om en ändring av detta. Socialministerns parti har sagt nej. De borgerliga är överens om att man skall ha större valfrihet när det gäller stödet till barnfamiljerna, att man i större utsträckning måste ta hänsyn till försörjningsbördan. De borgerliga partierna är också överens om att man inte löser några problem med skattehöjningar. Alternativet inför höstens val är antingen fortsatta skattehöjningar, som i stor utsträckning går ut över barnfamiljerna, eller en politik som — vi kan naturligtvis alltid kompromissa — istort sett ser ut som den jag just har skisserat. Det skulle verkligen vara ett viktigt steg i riktning mot ett samhälle där man visar att man bryr sig om människorna, att ta hänsyn till deras egna önskemål och att vara beredd att myndigförklara människorna.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat jordbruksministern om han avser att vidta några åtgärder för att förhindra att kyrkan splittrar sitt innehav av skogsresp. åkermark. Interpellationen har överlämnats till mig. Huvudparten av kyrkans arrendefastigheter utgörs av pastoratens löneboställen. Enligt lagen om förvaltning av kyrklig jord förvaltas dessa — med undantag av tillhörande skog — av pastoraten. Skogen förvaltas sedan år 1972 direkt av stiftsnämnden i stiftet. Den splittring av jordbruksenheter som interpellanten påtalar gäller sålunda enbart förvaltningen och inte innehavet av egendomen. Den omfattande reform av förvaltningen av kyrklig jord som trädde i kraft år 1972 avsåg bl.a. att göra det möjligt för kyrkan att medverka i den yttre rationalisering av jordbruket som bedrivs i samverkan med lantbruksnämn derna. Sålunda skall stiftsnämnderna upprätta planer för samtliga kyrkliga jordbruksfastigheter med bedömning av deras framtida förutsättningar och behov av rationaliseringsåtgärder. Förvaltningen av kyrkans fastigheter skall inriktas på att egendomens avkastningsförmåga tillgodogörs på ekonomiskt bästa sätt. Naturoch kulturminnesvårdens intressen skall beaktas i skälig omfattning. Tillstånd till försäljning eller byte av kyrklig jord prövas allt efter egendomens värde av stiftsnämnden, kammarkollegiet eller regeringen och får lämnas bl.a. för att tillgodose bostadsbehovet i orten, bildandet av lämpliga enheter för jordeller skogsbruk eller för att främja annat liknande syfte. Tillstånd får alltså inte lämnas till en överlåtelse som från allmän synpunkt är otillfredsställande. Därtill kommer att den som har förvärvat en jordeller skogsbruksfastighet från kyrkan på sedvanligt sätt måste söka tillstånd enligt jordförvärvslagen. Den lagstiftning som jag nu har redovisat ger enligt min mening tillfredsställande möjligheter att i fråga om ärenden om försäljning eller byte av kyrklig jord pröva att överlåtelsen är lämplig med hänsyn till jordbrukspolitiska och andra allmänna synpunkter. Jag är därför inte beredd att vidta några åtgärder i denna sak.